Herr talman! Man kanske inte borde ta till orda vid denna sena timme, men på grund av ett missöde blev jag inte i tillfälle att tala i eftermiddags, när jag var antecknad på talarlistan. Det har vid upprepade tillfällen sagts från denna talarstol att det är ett stort ärende vi diskuterar, och man kan bara beklaga att denna fråga skall avgöras när riksdagen befinner sig i uppbrottsstämning, både bokstavligen och bildligt framme vid fem minuter i 12. Det är inte bara en jordbruksfråga vi diskuterar, utan de beslut som vi här kommer att fatta kommer säkerligen också att i framtiden påverka en rad områden av vårt samhälle. Som motionär vill jag gärna anföra några synpunkter. Tyvärr måste man konstatera att framtidsaspekterna i utskottspropåerna ägnats föga uppmärksamhet. Stundens bekymmer har fått dominera bilden på bekostnad av det längre perspektivet, och detta gör att proposition nr 95 liksom jordbruksutskottets utlåtande nr 25 blir en något beklämmande läsning. Jag kan inte som herr Isacson lämna några blommor till jordbruksministern för hans proposition. Man kan också säga att vad som föreslagits av regeringen är ett led i ett drama med många akter. Den första akten i det dramat fick sin avslutning när riksdagen den 5 maj 1965 fattade beslut om att avskaffa bolagsförbudslagen. Det skedde på regeringens förslag under medverkan av högern och folk partiet, och aldrig så många reservationer och deklarationer från de partier, som ställde sig bakom beslutet, kan frita dessa partier från ansvaret för vad som då gjordes. Här har sagts att 25—30 procent av den svenska åkerarealen skall tas ur bruk. Var skall det ske någonstans i vårt avlånga land? Skall vi börja längst i norr och gå söderut med nedläggningen av jordbruk? Man har talat om 700 000 hektar åker som bör utgå. Det innebär att en areal motsvarande hela Norrlands jordbruk skulle försvinna, liksom även Dalarnas och Värmlands odlade åkerareal skulle bli skog i fortsättningen. Men det räcker ändå inte — vi måste söka oss vidare söderut och leta upp ytterligare något 10 000-tal hektar som enligt våra s.k. jordbruksexperter inte skulle lämpa sig för jordbruk. Var skall nedläggningen ske, och vem skall ta hand om dessa marker? Skall domänverket vidga sina arealer? Skogsbolagen lär också vara intresserade. Den fria etableringsrätten, som blir en verklighet om vi kommer med i EEC, ger oanade perspektiv i sammanhanget. Detta är frågor som hör samman med vad vi i dag diskuterar. Jag upprepar: Var skall nedläggningen av jordbruk ske här i landet och vem skall ta hand om de friställda arealerna? Är herrar Lage Svedberg och Mossberger beredda att ge svaret på den punkten? Och vem från högern är beredd att på grundval av frejdigheten 1965 ange i vilken omfattning bolagen skall öka sina domäner? Andra akten i dramat fick vi uppleva våren 1966 i samband med jordbruksministerns redovisning av den socialdemokratiska arbetsgruppens resultat, som uppfattades såsom ett hot om prispress mot jordbruket och gav löften om väsentligt sänkta matkostnader för konsumenterna. Att detta utspel vållade oro och förbittring bland jordbrukarna är väl inte så underligt. Men det gav också en annan mycket intres sant lärdom, nämligen hur starkt jordbruket är förankrat i det svenska folkmedvetandet. På goda grunder kan här konstateras, att resultatet av detta utspel blev ett annat än man räknat med. Applåderna efter ridåfallet blev inte alltför starka. Och nu är vi framme vid tredje akten: att på grundval av vad som skett besluta om riktlinjerna för svensk jordbrukspolitik. Det gäller frågan om trygghet och framtid för näringens utövare, hur framtiden skall te sig för dagens och morgondagens jordbruk. Men det gäller också tryggheten till mat på bordet, om ofred skulle drabba oss. Och det gäller vår andel av världens livsmedelstillgångar — om vi på sikt skall få äta oss mätta när flertalet av världens människor svälter. Här föreslår man en produktionsminskning som motiveras med hänvisning till den handelspolitiska målsättningen »att en expansion av den svenska utrikeshandeln underlättas om andra länder kan erhålla ökat avsättningsutrymme för jordbruksprodukter i Sverige». Detta sägs i en tid när vi har ett underskott i vår handelsbalans som inte kunnat fyllas ut av industriexporten. Behöver vi då en jordbruksproduktion av nuvarande omfattning, en produktion som motsvarar 93—94 procent av vår självförsörjning totalt sett? Ja, för några dagar sedan hade vi en försvarsdebatt här i kammaren där vi fick redovisat att vårt försvar kostar drygt 5 000 miljoner kronor — nära nog 650 kronor per invånare. Ett starkt försvar, betonade jag vid det tillfället, är inte bara militära kostnader, det är också en tillräcklig försörjningsberedskap. Den som upplevt andra världskriget vet vad svenskt jordbruk betydde den gången, hur det väsentligt bidrog till att hålla oss utanför den världsbrand som rasade omkring oss. Man har anledning att fråga sig om det är någon mening med att lägga pengar på det militära försvaret om vi inte har en tillräcklig försörjningsberedskap — och då gäller det inte bara en tillräckligt stor produktion, den måste också vara areellt rätt fördelad. Jag skall bara peka på att vi har två områden vid våra gränser som är militärt ömtåliga, nämligen infarten till Östersjön via sunden i söder och Nordkalotten längst uppe i norr. Hur kommer nu vårt land att te sig om i hela bygder jordbruket skall läggas ned? Det är ett kulturlandskap, som försvinner och ersätts av skog, men också på en hel del håll av en buskflora som inte gör någon glad. Nog måste man fråga sig om den nuvarande lösningen med »kommunala buskhuggare» är bättre och billigare än att söka vidmakthålla en jordbruksproduktion på dessa marker. Vi kan heller inte bortse från de internationella aspekterna i en tid då vi har världssvält. Man måste fråga sig om det är riktigt att vår jordbruksproduktion skall minskas mot den bakgrunden. Det finns väl knappast något annat land än Sverige i dagens värld, som målmedvetet siktar mot att minska jordbruksproduktionen. = Jordbruksutskottets ledamöter — också herr Mossberger — har väl några intryck med sig från USA av hur man där frågar sig, hur man skall kunna öka livsmedelsproduktionen och hejda världssvälten? Är då världssvälten en realitet? Professor Georg Borgström har i sin bok »Mat för miljarder» gett en skakande bild av dagens situation när han nämner att 1000 miljoner människor svälter medan 800 miljoner har en otillräcklig näringstillförsel. Dessa stora tal kanske inte säger oss så mycket. Men om jag säger på det sättet, att på varje invånare i vårt land är det 225 människor som svälter eller har en otillräcklig näringstillförsel kanske det ger en bild av den situation som är rådande. Världens befolkning ökar också kraftigt. Bilden av den ökningen beskriver man kanske bäst om man säger att antalet människor som behöver plats Vad kan vi nu göra här, frågar man med darr på rösten när man skall söka förklara hur välbetänkt det är att minska vår egen jordbruksproduktion. Vi är ett så litet land, och det betyder ingenting, säger man. Ja, vi är ett litet folk, men. ett folk som har det bättre än de flesta i världen. Så mycket bör vi ändå kunna göra att vi inte försätter oss i en situation att vi för vår livsmedelsförsörjning gör oss beroende av de minskande tillgångar av mat som finns att köpa utifrån. Vår insats bör kunna vara att eventuella överskott på livsmedel — en oförändrad produktionsvolym ger allt lägre självförsörjningsgrad — avstås till de svältande folken. Inför dessa svindlande perspektiv om världssvält, om en befolkningsökning som går betydligt snabbare än ökningen av världens livsmedelstillgångar ter sig kanske våra egna förhållanden små. Det har här talats om rationalisering, om att förändringens vind också sveper in över vårt jordbruk. För den som hela sitt liv sysslat med jordbruk är detta ingenting nytt. Nytt är kanske att nyodlingens tid är förbi. Det är inte så länge sedan anslag gavs till nyodling i vårt land. Och nytt är också den kraftiga minskning av antalet brukningsdelar som skett under 1960-talet, där takten i dag ligger vid cirka 10 000 per år. Med oro har vi hört i massmedia — och jag har självt upplevt det i min egen bygd — hur företagsnedläggelserna skapar bekymmer i bygder som drabbas därav. Men hur många har tänkt på att varje vecka försvinner 175 å 200 jordbruk i detta land? Man slutar med ålderns rätt och ingen tar vid, man söker sig ut på arbetsmarknaden och låter grannen arrendera jorden, man bara lämnar gården och ställer den öde. Den stora omflyttningen är en realitet. Skulle man redovisa i massmedia varje vecka, att 175 å 200 jord brukare har friställts, kanske det skulle ge en tankeställare för det svenska folket om vad som sker. Detta är en utveckling som har ägt rum innan textilkriser, gruvnedläggelser o.s.v. blev så allmänna som de varit under de senaste åren. Men det har gällt enskilda människor, och deras problem har man inte beaktat på samma sätt. Här talas om rationalisering som om det vore någonting nytt. Se på maskinanskaffningen i dag, på mekaniseringen. Undervisning och forskning, brukarnas arbetsinsatser och omtanke, teknik och mekanik har gjort att vårt jordbruk tål jämförelser med vilken annan näring som helst, också internationella jämförelser. Det skall också framhållas i en jordbruksdebatt att det även finns andra värden med i bilden. Miljöoch trivselfaktorer har också betydelse och gör att många fortsätter att vara deltidsjordbrukare jämsides med annan verksamhet. Jordbruksministern ställde frågan vilka det är som är deltidsjordbrukare. Ja, det är ofta människor som tidigare helt haft sin utkomst av jordbruket men som nu på grund av utvecklingens gång måste skaffa sig arbete vid sidan om. De vill dock behålla sin fastighet. Industrierna behöver deras arbetsinsats. De har ofta lagt över en del av arbetet i jordbruket på hustrun och man har där som på så många andra håll blivit dubbelarbetande. Jag tror att det varit av betydelse för alla parter att dessa människor gått över till annat arbete och blivit deltidsjordbrukare. Man har utnyttjät deras företag ur produktionssynpunkt men har också kunnat använda deras arbetskraft där den har behövts. Ett rationellt jordbruk är ett jordbruk där man förstår att utnyttja befintliga produktionsresurser på ett ändamålsenligt sätt. "Det har under debatten :talats om stora investeringar på hundratusentals kronor som skall satsas i byggnader och utrustning. Herr Isacson som repre sentant för de något större jordbruken brukar röra sig med sådana tal. Låt mig framhålla att jag förstår dem som är tveksamma inför en sådan satsning oavsett om det gäller regeringens KR jordbruk eller andra jordbruk. Det kan vara klokt att iaktta en viss försiktighet, så oviss som fråmtiden ter sig. Regeringens och = jordbruksministerns riktlinjer för vår framtida jordbrukspolitik har inte ökat tryggheten. Detta med KR-gårdar, som givits stort utrymme i denna debatt — KR lär betyda »koncentrerad rationalisering» -— kar av någon också sagts innebära »kolossala räntor» och en övermänsklig arbetsbörda. Alla övriga grupper i samhället börjar få femdagarsveckan genomförd. Man strävar efter kortare arbetstid, längre semester och ökad social trygghet. Vad bjuder man då dessa KR-bönder? Jo, ett företag med stora investeringar, höga kapitalkostnader, ökat arbete och ett jordbruk som står och faller med familjens insatser. Blir deras produktion billigare? Hittills har det inte blivit så, men otryggheten måste sägas ha ökat högst betydligt. Begreppet rationalitet kan ses på många sätt. Att utnyttja och göra det hästa möjliga av sina förutsättningar ir nödvändigt. I motionen 1: 837, väckt av herr Svanström och mig själv, har vi framhållit att det inte är storleken som är avgörande för om jordbruksföretaget är rationellt eller ej. Det finns exempel på många småbrukare och mindre jordbrukare som har en stor produktion och klarar sig bra medan större gårdar har det betydligt svårare. Med erfarenhet av vilken arbetsinsats dessa människor gör ter. det sig för mig oförståeligt att regeringen :oeh den .socialdemokratiska delen av utskottet inte vill gå med på en uppräkning av det extra: mjölkpristillägget för Norrlands och Dalarnas vidkommande. Det är inte enbart en fråga om stöd till dessa brukare det gäller också att se till att vi kan: bevara en jordbruksproduktion, som är av största betydelse för mjölkförsörjningen i skogsbygderna i stora delar av vårt land. Dessutom skulle en uppräkning härvidlag medföra att mjölkpristillägget anpassades till penningvärdeutvecklingen. Enligt herr Wanhainen saknar vissa av dessa bidrag betydelse — samtidigt som de enligt herr Wanhainen hade betydelse för många småbrukare i berörda bygder. Jag förstår att balansgången är besvärlig, ty det gav herr Wanhainens anförande belägg för. Herr Wanhainen avslutade sitt anförande med att framhålla att det, om viljan hade funnits, hade varit möjligt att nå enighet på en rad punkter i jordbruksutskottet. På vilka områden enighet legat inom räckhåll nämndes emellertid inte. Men vi får kanske svar vid voteringen. En anslutning till reservation nr 10 skulle stärka jordbruket i Norrland och Dalarna, och detta bör vara av betydelse för de intressen som både herr Wanhainen och jag företräder i detta sammanhang. Herr talman! Det beslut vi nu går att fatta är av avgörande betydelse för vårt land och för hur fjärde akten skall te sig i det drama som jag tidigare nämnt. Det blir en värdemätare på arbetsinsatserna från de människor som har att producera vårt dagliga bröd. Man har här sökt konstruera upp motsättningar mellan olika grupper i vårt samhälle. Man har talat om producenter och konsumenter. Vi är alla producenter av olika produkter, av tjänster och nyttigheter. Men vi är också alla konsumenter av tjänster och nyttigheter. I den utsträckning vi genom riksdagsbeslut kan påverka en närings framtida möjligheter har vi anledning att fråga oss: Vilka blir konsekvenserna av det beslut vi går att fatta? Blir beslutet sådant att det främjar den näring det gäller, att det blir en stimulans till ökade arbetsinsatser, till tro på framtiden? Blir det sådant att det främjar en jordbruksproduktion av tillräcklig omfattning, då är det till gagn för oss som konsumenter i vårt land. En tillräckligt stor produktion ger den trygghet vi behöver ur försvarssynpunkt. Den ger oss också möjligheter att bisträcka våra svältande bröder och systrar. Och, herr talman, den ger oss också möjligheter att bevara ett kulturlandskap såsom vi vill se det, ett levande land med öppna åkrar och fält. Ett starkt Sverige, har någon sagt, beror också av sitt jordbruk, av att vi utnyttjar våra naturtillgångar.

Herr talman! Det är snart tre timmar sedan jag begärde ordet. Jag kanske borde begagna det tillfälle jag nu har fått till vissa replikväxlingar, men jag tror att kammaren förlåter mig om jag inte gör det och endast håller mig till det jag skulle ha gjort tidigare, nämligen yrkat bifall till utskottets förslag och vissa reservationer. Jag medger dock att det kanske hade varit tillfälle till en replikväxling med i första hand herr Eric Carlsson. Tyvärr hörde jag inte allt vad han sade, men jag utgår från att det var ungefär den gamla visan — att det är socialdemokraternas. fel att det förs en dålig jordbrukspolitik o. s. v. Jag tror att de förslag som föreligger kan kammaren anta med mycket stort lugn. Om ni följer utskottets utlåtande och reservationerna 2, 4a, 5 och 7, kommer vi att få en politik som i mycket stor utsträckning gagnar jordbrukarna själva. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationerna 2, 4 a, 5 och 7 och till utskottets hemställan i Övrigt.

Herr talman! Får jag bara säga till herr Mossberger, att om han har för utfattade meningar om vad vi kommer att anföra från vårt håll, då finns det föga underlag för en saklig debatt.

Herr talman! Jag medger gärna att det verkar som om »guben i låddan» dyker upp när jag begär ordet i jordbruksdebatten! Men det råkar vara på det sättet att bevillningsutskottet är inblandat. Efter det att herr Yngve Nilsson har pläderat för den reservation som är fogad till bevillningsutskottets betänkande nr 49 vill jag säga ett par ord. Det är en mycket viktig fråga som man aktualiserat enligt denna reservation. Det gäller beskattningen av skördeskadeersättningen. Det är givet att eftersläpningen av ersättningarna medför ett oriktigt utfall av beskattningen. Skördeskadeersättningarna avser att täcka det inkomstbortfall, som gäller för det år då skörden inte ger den lönsamhet man räknat med. Men om ersättningarna utbetalas under kommande år med ett normalt skördeutfall, är det naturligt att det blir en oriktig beskattning. Därför har utskottet ställt sig mycket välvilligt till den motion som har tagit upp detta problem. Det pågår en utredning där man avser att försöka med rationellare metoder kunna klara ut ett tidigareläggande av utbetalningen av skadeersättningarna. Utskottet ställer sig positivt och förutsätter att Kungl. Maj:t med hänsyn till detta förhållande ägnar frågan en fortsatt uppmärksamhet. Jag hoppas i likhet med motionärerna och reservanterna, att denna fråga skall kunna få en riktig lösning.

Herr talman! Jag har vid detta utlåtande fogat en blank reservation. Först vill jag emellertid framhålla att jag givetvis biträder utskottsbeslutet att föreslå ansvarsfrihet för styrelsen i Riksbankens jubileumsfond. Därutöver tycker jag emellertid att det finns anledning just i år att framföra ytterliga re några synpunkter utöver vad som sägs i utlåtandet. Det är nämligen första gången som i stort sett hela årsavkastningen av fonden, 16 miljoner kronor, gått ut till forskningsanslag — år 1965 var det bara 2 miljoner kronor — och man bör då kunna få något intryck av hur fondens verksamhet motsvarar de intentioner riksdagen haft med dess tillskapande. Jag vill dessförinnan dock anföra ett par formella synpunkter. Fonden har låtit de olika projektledarna lämna en kort redogörelse för sina projekt, och det är helt i sin ordning. Givetvis har det varit för tidigt att lämna någon resultatredovisning ännu. Emellertid har anslag och kostnader inte redovisats. I fjolårets bankoutskottsutlåtande återgavs storleken av de beviljade forskningsanslagen vart för sig. Så är inte fallet i år. Utskottet har emellertid på särskild begäran erhållit uppgift härom. Samma är förhållandet med anslagsansökningar som har avslagits. Givetvis har protokollen stått till förfogande, och jag har även tillfrågats om jag påfordrade tryckning av nyssnämnda uppgifter men avstått därifrån med hänsyn till den långt framskridna riksdagssessionen. För framtiden tycker jag emellertid att relativt allsidiga upplysningar till utskottsutlåtandet är önskvärda. Skäl till min uppfattning är bl.a. det nyss nämnda, nämligen att se överensstämmelsen mellan riksdagens intentioner och det praktiska handhavandet av fonden. Därför fordras emellertid att man kan göra jämförelser. Inte bara de beviljade utan även de avslagna ansökningarna måste därför redovisas. De sistnämnda är för ändamålet lika viktiga. Det var ju också en sak som konstitutionsutskottet vid behandlingen av ansökningarna om anslag till lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag framhöll genom att presentera både beviljade och avslagna ansökningar. De allmänna principerna i riksdagens uttalande hösten 1964 är som bekant vida i sin utformning. I ingressen till redogörelsen i Bil. A får man veta att en principdebatt hållits i styrelsen. Denna redovisas emellertid inte ens någorlunda utförligt. Utskottet säger att ställningstagandena i principdebatten redovisas »delvis», och det tycker jag är väl knapphändigt. Riksdagen uttalade bl.a. år 1964 att fondens anslag borde bli ett reellt tillskott netto från det allmännas sida. I ett eller annat fall förhåller det sig dock så att till fonden hänskjutits för finansiering uppgifter som borde ha legat annorstädes, liksom dit också hänskjutits sådant som tidigare legat på annat håll. Man kan hysa viss tvekan härför, om utvecklingen skulle gå i större omfattning i den riktningen. Fondstyrelsen har berört frågan om resultatredovisningen, och utskottet understryker vikten av att nyttiggöra resultaten, något som givetvis är synnerligen angeläget. I det sammanhanget vill jag anlägga en särskild synpunkt. Projektledare är ju genomgående akademiker. Det är för 46 projekt 57 projektledare, av vilka 31 är professorer, 2 laboratorer, 17 docenter, 4 licentiater, 2 filosofie kandidater och 1 överläkare. Det är folk som således redan förut i sitt ordinarie arbete är hårt engagerade. De måste följaktligen i hög grad falla tillbaka på biträdeshjälp. Det framgår också av redogörelsen att yngre krafter anlitas för det mera renodlade forskningsarbetet, i vissa fall i rätt stort antal. Jag har i mina dagar sett så mycket av uppkomst av akademiskt proletariat och tysta tragedier i samband med strandade forskningsambitioner och aldrig uppnådda examina, att jag vill uttala ett stillsamt varningens ord. Konkret uttryckt borde till dessa projekt aldrig utväljas personer, som inte har sin grundexamen klar, och inte heller om inte en insats däri kan innebära en klar och påtaglig hjälp till en högre examen. Skrivoch räknehjälp o. d. är naturligtvis undantagen. Det är alltid ett ansvar med stora pengar av förutsedd kort varaktighet. Det förtjänar framhållas att dessa projekt i genomsnitt ligger på en kostnad av icke mindre än 400 000 kronor per projekt. En ung människas bästa år är få, men dessa år går ju också åt för att lägga grunden till en säker tillvaro, vilket forskningsprojekt aldrig kan ge. Av den anledningen är varsamhet angelägen. Till slut vill jag också säga ett ord om angelägenheten av forskningens frihet. Det finns skäl att understryka den.

En påtaglig uppmjukning av denna hållning har emellertid ägt rum under senare tid». En annan forskare forskar om forskningen. Jag hoppas att han inte anser sig böra göra ett likartat uttalande om forskningen som den tidigare nämnde forskaren gjort om skolundervisningen.

Jag får meddela att jag i samråd med andra kammarens talman beslutat, att höstsessionen skall taga sin början tisdagen den 17 oktober kl. 11.00. Vidare får jag meddela att de vid vårsessionens slut ojusterade protokollen framlägges till godkännande onsdagen den 7 och onsdagen den 21 juni.

Under dessa förhållanden har riksdagen behandlat ett provisorium i fråga om vårt eget lands försvarsfråga som senare återkommer för att göras till föremål för försök till en mera definitiv lösning. De ekonomiska frågorna har naturligt nog i hög grad påkallat riksdagens uppmärksamhet.

Kennedyrundan har gett ett partiellt tillfredsställande resultat, men frågan om en fortsatt europeisk integration och Sveriges ställning till dessa strävanden präglas alltjämt av många ytterst osäkra faktorer. Det svenska jordbrukets fortsatta ställning i vår folkhushållning har också gjorts till föremål för upprepade debatter där meningsskiljaktigheter gjort sig gällande. Vid avslutandet av årets vårsession kan jag konstatera, att de intentioner rörande arbetets planläggning som förelegat under flera år medfört ytterligare vissa förbättringar i kammarens arbete. Svårigheterna har i år varit större än kanske någon gång tidigare, i det att dels antalet ärenden ytterligare vuxit, dels propositionerna, vissa av mycket stor räckvidd, tyvärr avlämnats senare än under tidigare år. Såsom riksdagens organisationsutredning hösten 1965 konstaterade hade riksdagens arbetsmängd under senare år, främst under första hälften av 1960 talet, vuxit med omkring 50 procent. Denna utveckling har fortgått. För närmare detaljer kan jag hänvisa till en kort statistisk redogörelse som i stencilerat skick utdelats till kammarens ledamöter. Därav framgår att medan antalet propositioner företer endast en mindre ökning sedan i fjol, riksdagsinitiativen ökat väsentligt. Detta gäller inte bara interpellationer och enkla frågor utan också antalet motioner. Antalet under våren avlämnade motioner har således, liksom för övrigt antalet behandlade utskottsutlåtanden, ökat i jämförelse med vårsessionen 1966 med mer än 10 procent. Mot denna bakgrund är det med en viss tillfredsställelse jag kan konstatera att maj månad i år — trots att flera helger inträffat på ett ur arbetssynpunkt olämpligt sätt — uppvisar en långt mindre anhopning av långa kammarplena än tidigare. Kvällsplena har med ett par undantag kunnat undvikas och intet sent nattplenum har ägt rum under hela sessionen, möjligen med undantag av gårdagen. Däremot har vissa utskott under slutet av sessionen fått arbeta på ett alltför koncentrerat sätt. Jag är medveten om att denna utveckling ej kunnat äga rum utan att ledamöterna påtagit sig ett ökat arbete under sessionens tidigare del. Riksdagsarbetet har således kommit att alltmer kräva heltidsarbete — och ibland långt mer än normal arbetstid även under februari och mars månader genom ett alltmer ökat utskottsarbete. En slutsats av det material jag i korthet redovisat är att höstsessionens arbete kommer att bli större än vanligt. Flera utskott har till talmanskonferensen anmält avsikt att sammanträda även under sommaruppehållet. Den nya personalorganisationen med fasta årstjänster möjliggör dessutom, att ett stort antal ärenden skall kunna vara förberedda till beslut i utskotten redan vid höstsessionens början. Närvarofrekvensen vid = voteringar har varit tillfredsställande men kammaren har ofta varit relativt tom under debatterna. Detta har till icke ringa del haft sin förklaring i de intensiva förhandlingar inom och mellan poörtierna om motioner, reservationer och utskottsutlåtanden till vilka ingen annan tid stått till buds. Må det tillåtas mig göra den anmärkningen, att det ur demokratisk synpunkt ytterst värdefulla interpellationsinstitutet måste användas med en viss varsamhet om det inte helt skall förrycka arbetet inom såväl kanslihus som riksdag. När jag nu hemförlovar riksdagens första kammare efter avslutad vårsession vill jag önska kammarens ledamöter en god, solig sommar med lagom regn. Någon vila skall det väl bli även om 1968 års betydelsefulla val redan kastar sin slagskugga över riksdagsledamöternas tillvaro. Må ni få ägna någon tid åt vården av gräsmattor, blommor, båtar eller annan hobbyverksamhet och framför allt åt de mest försummade, nämligen edra hustrur och edra familjer som säkert känner det rätt hårt att vara bundna till politiker, som förutom «<riksdagsarbetet ofta fullgör många andra offentliga uppdrag. Jag uttalar ett varmt tack för den i alla avseenden mönstergilla samarbetsvilja kammarens ledamöter visat sin talman i hans strävan att söka få kammarens arbete att löpa så friktionsfritt som möjligt, till mina kamrater i kam Nr 35 161 marens presidium som på allt sätt underlättat hans arbete och till kammarens sekreterare och kammarens kansli vars skicklighet och arbetsvillighet är värt det största beröm. God och glad sommar till alla och på återseende den 17 oktober! Detta tal besvarades av herr förste vice talmannen STRAND i följande ordalag: Herr talman! Första kammarens ledamöter hyser ett starkt och välgrundat förtroende för sin talman som ledare av kammarens förhandlingar. Reflexerna av detta förtroende faller också i viss utsträckning på vice talmännen. Detta gör att jag inte känner mig på något sätt tala i oträngt mål, när jag nu såsom andre ställföreträdare för ålderspresidenten framför kammarens tack till herr talmannen för den gångna sessionen. Den har varit arbeistyngd för kammarens ledamöter och självfallet också för herr talmannen. Jag har inte någon annan känsla än att kammarens ledamöter alltid varit nöjda med ledningen av kammarens förhandlingar. Planläggningen och omtänksamheten om uppgifterna i hemorten och de där väntande familjerna har herr talmannen med diplomatisk skicklighet försökt tillgodose genom att inte annat än i alldeles nödvändiga fall, framför allt under riksdagens sista veckor, låta förhandlingarna pågå längre än till dess att lämpliga tåg avgår under fredagseftermiddagen. Jag tror att denna omtanke har uppskattats av kammarens ledamöter, och vice talmännen har inte lidit något ohägn av detta. Kammarens Jedamöter framför genom mig sitt tack till herr talmannen för ledningen av riksdagens vårsession och kvitterar önskan om en god sommar också till herr talmannen. Vi hoppas också han har tillräckligt stora domäner där han vistas, så att han även om regnet kommer i små mängder ändå skall få ganska mycket!